Varför dementeras inte Allan Larssons idé? Jag vill här hänvisa till två inlägg som jag hade här i kammaren den 28 febaruari i år. Jag säger där: ”Jag har emellertid ingenting emot att den här debatten fortsätter. Jag har ju själv praktiserat metoden i fjol — och med ganska gott resultat, tycker jag.

Det är fråga om hur staten skall få in sina pengar andra vägar. De har föreslagit att de anställda genom minskade skatter skulle få ökade reallöner och att arbetsgivarna i stället för att betala löneökningar skulle få höjda arbetsgivaravgifter. Som jag sade i mitt första inlägg är detta ingenting nytt, för jag provade det i fjol. Vi har nu ett år där vi tillämpar detta system — delvis för första gången. Det är möjligt att vi skall fortsätta därmed.” Den deklarationen har jag gjort den 28 februari i år. Det är ungefär vad jag säger i mitt interpellationssvar i dag också. Jag tycker det är stimulerande om den här debatten förs vidare. Jag har alltså i interpellationssvaret slagit fast hur jag ser på saken med den ekonomiska utveckling vi har här i landet. Jag skall närmare redovisa min syn på situationen i den ekonomiska debatt vi får den 4 juni. Jag inskränker mig för dagen till att konstatera att lärda ekonomer med hög akademisk dignitet under de två senaste åren farit omkring i landet och talat om ”det ekonomiska eländet”, ”depressionen”, ”den perversa finanspolitiken”. Jag hade tillfälle att för ett par veckor sedan träffa dessa ekonomer i en offentlig debatt. De säger: Nu står vi förmodligen inför en rasande inflation, vi har en Koreainflation i sikte. Vilka bromsar tänker finansministern lägga på för att vi inte skall ramla in i denna Koreainflation? Jag försöker alltid lugna folk, och följaktligen försökte jag det då också. Jag säger därför: Så illa är det förmodligen inte. De metoder som finns till vårt förfogande, är de gamla klassiska metoderna, de finanspolitiska, penningoch kreditpolitiska metoderna, möjligen fysiska regleringar eller någonting annat som vi brukar praktisera. I varje fall kan man väl säga att om man skall tro någonting på vad de här ekonomiska experterna säger — och litet rätt har de naturligtvis — är detta en situation då det sällsynt illa lämpar sig att diskutera skattesänkningar och en lättare finanspolitik, alltså i det konjunkturperspektiv vi har framför oss. Under sådana förhållanden måste — om man vill komma till rätta med det speciella marginalskatteproblemet — det hela vara en fråga om omläggningar av beskattningen. Jag har i mitt svar redovisat att det här finns alternativa möjligheter. Skall man ge sig på andra grupper än dessa som ligger mellan 30 000 och 60 000 kronor? Skall man kasta sig över förmögenhetsbeskattningen, arvsbeskattningen? Det senare är ju ett förslag som herr Hermansson från vänsterpartiet kommunisterna anser vara det riktiga varje gång vi diskuterar den här frågan. Skall vi höja momsen? Eller skall vi växla över genom en ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften, och således använda den möjligheten för att sänka marginalskatten på vanliga inkomster? Det är de här frågorna som har tagits upp på fackligt håll. Det började för all del med Olhede, även om han hade förslag som var så pass revolutionerande att jag inte tror på dem — det har jag sagt tidigare. Sedan har frågorna tagits upp av ett par ekonomer i Metallindustriarbetareförbundet under i stort sett samma premisser som den omläggning riksdagen gjorde förra året. Bakom dessa ekonomers idé har nu Landsorganisationens största förbund ställt sig, och det kommer att bli en debatt på det här området. Skulle det visa sig att man på löntagarsidan, kanske t.o.m. — allting kan ju hända — med accept från arbetsgivarsidan, skulle anse att det låg en fördel i detta resonemang, så är det ju klart att det inte föreligger någon som helst anledning att vända tummen ner utan vidare. Det är den debatten jag har velat föra ut. Jag tycker att människor skall diskutera de här möjligheterna, och den diskussionen får väl sedermera ge oss anledning att ta under övervägande om det finns skäl för en sådan här omläggning eller inte. Det är möjligt att uppfattningarna är delade, men ur debatten får man ju ändå dra sina slutsatser. Jag tror det var herr Bohman som såg sig föranlåten att säga att då borde man på nytt lansera tanken på stabiliseringspolitiska konferenser. Jag är inte säker på det. Är det så att herr Bohman har bestämt sig — och jag fick ett intryck av att fru vice talmannen också har bestämt sig — innan diskussionen har gått av stapeln, då får man väl skjuta på den tanken. Jag tror inte att den ger någonting. Men kombinationen prisstegringar, lönerörelser och skatter är ett problem som inte bara vi konfronteras med. Det konfronteras man med i alla utvecklade industriländer. För närvarande har herr Bohmans partivänner i England sin huvudvärk på det området, och premiärminister Heath har livliga kontakter med Trade Unions, dvs. den engelska fackföreningsrörelsen. Däremot har jag inte hört talas om att han har bjudit in Harold Wilson eller labourpartiet till de diskussionerna. Herr Bohman får dra vilka slutsatser han vill av detta. Jag tror emellertid att nu bör debatten få ha sin gång. Finns det ett allmänt intresse för en sådan här omläggning, så skall man lyssna på den opinionen, och naturligtvis skall man då också dra sina slutsatser av vad som kommer fram. Finns inte intresset, då är det ingenting att lyssna på. Då får man ha det som man har det. Så enkel är hela frågan. Jag vill sedan säga mycket kort till fru Nettelbrandt att det är klart att det finns en marginaleffekt, att kurvorna bryts på ett sådant sätt att skatteprogressionen ökar då de sociala bidragen försvinner. Jag har uppmärksammat detta, och jag har givit utredningen i uppdrag att fundera på saken. Det är möjligt att man kan lösa problemet genom att radikalt höja även de bostadssociala bidragen och beskatta dem. Vi kan konsekvent fortsätta på den väg riksdagen nu slår in på genom att höja bidragen till arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen och beskatta dem. Gör man det konsekvent, blir skatteskalan det enda och slutliga uttrycket för skärpningseffekten. Nu kompliceras förhållandena av de skattefria sociala bidragen. Men det är en fråga som är så pass invecklad och besvärande, att det inte finns möjligheter att på rak arm lösa den. Fru Nettelbrandt får väl hjälpa till som ledamot av den sittande utredningen.

Det är ju fortfarande mycket som krävs — t.ex. utbyggnad av daghemsverksamheten, början till den obligatoriska förskolan, miljöpolitiska insatser eller fritidsaktiviteter — och i dessa avseenden har det ju hänt enormt mycket under de senaste åren. Vi har väl under de senaste två till tre åren gjort mer på det miljöpolitiska området i kommunal regi än vi tidigare gjort på låt mig säga tre decennier. Vi har bl.a. fortsatt en utbyggnad — som ungdomen ställer anspråk på — av t.ex. fritidsgårdar, sportplaner, ishallar och simbassänger. Allt detta ingår i de kollektiva tjänsternas utveckling, där vi ständigt har en känsla av att man vill driva på och där allmänheten kräver mer och mer. Det är möjligt att den skulle kräva något mindre om jag fick hjälp från den politiska oppositionen i mitt arbete att upplysa om att allt sådant kostar pengar och betyder höga skatter. På den sista punkten är jag ju relativt ensam i min pedagogiska verksamhet. Jag skall som sagt inte — och jag tror herr talmannen håller mig räkning för detta — gå i svaromål på fru vice talmannens alla antydningar. Jag vill beteckna innehållet i hennes anförande som en blandning av aggressivitet och insinuationer. Det var ju rader av angrepp som har upprepats inte en utan två, tre, fyra och fem gånger under de senaste årens ekonomiska debatter. Jag kan inte förhindra fru talmannen att — om hon av tidsnöd är förhindrad att förnya sig — repetera sina angrepp hur många gånger som helst. Det må hon ju fortsätta med, men jag skall inte lockas in i detta, eftersom jag har litet större respekt just för den tidsnöd vi nu befinner oss i. Talet om reformer i hemlighet är samma angrepp som tidigare har riktats mot oss. Om det är nödvändigt att vidta åtgärder, får man också göra det. Sedan har ju riksdagen möjlighet att i full offentlighet välja och vraka om den vill acceptera dem eller inte. Det sker ingenting i hemlighet innan beslutet är ett faktum i den svenska demokratin.

Jag tycker att man har anledning att slå fast detta. Via höjningen av arbetsgivaravgiften lades en pålaga på arbetsgivarna, som första gången materialiserade sig i en betalning i början av mars innevarande år. Jag försäkrar herr Bohman och även fru vice talmannen att om det kommer att bli sådana inflationistiska risker som ekonomerna nu ser framför sig, kommer risken näppeligen från den privata konsumtionen utan just från de företagare som har fått denna s.k. pålaga. Förmodligen kommer man väl från fackmässigt ekonomiskt håll att säga att den inte är tillräcklig. Jag har emellertid avslutningsvis, herr talman, velat säga att tack vare det beslut som vi drev igenom mot oppositionen ser skattesituationen ändå något så när hygglig ut innevarande år. Vad det blir i fortsättningen får vi väl diskutera längre fram.

Herr talman! Jag har samma intresse som finansministern av att begränsa dagens debatt. De stora skattefrågorna hinner vi komma tillbaka till. Det är därför jag nu begärt replik. Men jag är inte säker på att tiden kommer att räcka. Jag kanske kommer att tvingas att gå in också senare i debatten. Men jag hoppas inte det. Vad jag begärde svar på var frågan om regeringen tänker göra någonting före valet för att klara upp de problem som man kommer att stå inför i avtalsrörelsen. På den frågan fick jag återigen ett intetsägande svar. ”Om löntagarna skulle anse att det var till deras fördel och om t.o.m. arbetsgivarna skulle acceptera det, kan jag naturligtvis vara med på att göra någonting nytt” — det var ungefär innebörden av finansministerns svar. Han bortsåg alltså helt och hållet från att det är riksdagen som skall besluta i skattefrågor, att riksdagen nu är samlad och bör få tillfälle att diskutera ett besked från regeringen och att vi dessutom har ett val som gör det ännu mer angeläget att regeringen redovisar sin ståndpunkt. Finansministern säger själv klart och tydligt ifrån, att i den här frågan kommer säkerligen meningarna att vara delade. Och kommer meningarna att vara delade, skall vi ha besked nu och inte efter valet.

Det är en helt ny roll som den ”starke” finansminister Gunnar Sträng nu spelar när han talar om att han, innan han redovisar sin ståndpunkt, först skall lyssna på den allmänna rörelsen. Han skall alltså flyta på något sätt som en kork på rörelsen i vattnet. Förut har alltid finansminister Gunnar Sträng vetat exakt vad han har velat göra. Vi har alltså inte fått det besked vi begärt. Och jag frågar på nytt: Kommer regeringen att lägga fram ett förslag i det här hänseendet före valet? När blir det i så fall? Och hur kommer det förslaget att se ut? Slutligen: Finansministern har fel när han säger att läget är det att 20 000-kronorsinkomsttagaren för ett par år sedan med uppåt 40 000 i dag har det mycket, mycket bättre. Om man tar hänsyn till den reala inkomstutvecklingen, har folk under de senaste tre åren inte fått det bättre, även om deras löner har stigit. Det var ju det som framgick av den tablå som jag visade på TV-skärmen: sedan 1965 har löntagarna, trots de avsevärda löneökningar som formellt har skett, inte fått det bättre. Hur kan finansministern då stå och säga att de har fått det? Finansministern vet ju att så förhåller det sig inte. Och det är just mot den bakgrunden som vi har tagit upp den här diskussionen och vill ha besked.

Herr talman! Om det är någon som jag inte hade trott skulle ta upp just tidsbelastningen på kammaren så är det väl finansministern, även om han just i dag var kortfattad i sitt svar. Men i dag skulle det ha varit högst tacknämligt om det svaret hade varit litet längre och fylligare, för det vi önskar är verkligen att få en redogörelse, inte bara för oss här i kammaren utan för hela svenska folket, för de viktiga frågor som det här gäller.

Det tycker jag att finansministern också bör erinra sig. Det är intressant att finansministern tar med finanspolitiken i de konjunkturpolitiska sammanhangen bara när det gäller att sätta in höjningar i ett högkonjunkturskede. Varför är det aldrig möjligt att använda de finanspolitiska instrumenten på samma sätt genom skattesänkningar när det behövs i lågkonjunkturer? Med förlov sagt, herr talman, börjar man också bli en aning trött på allt detta tal från finansministern om argsinthet, om aggressivitet, om försmädlighet och jag vet inte allt, i stället för att gå in i en sakdiskussion av frågor som väl behöver ett bemötande. Jag har tillåtit mig att läsa i protokollet vad finansministern har sagt under tidigare debatter, och det kommer att vara förödande för finansministern när en historiker skall skriva historia om detta, just därför att finansministern skjuter de verkliga problemen åt sidan. Jag vill upprepa, herr talman, frågorna som jag har ställt: Vill finansministern redovisa sin syn på frågan om något nu bör göras? Den här skönmålningen av situationen i dag tror jag inte stämmer med verkligheten. Vad bör göras, hur bör det göras och när? Om det är försmädligheter att ställa de frågorna rakt på sak och kräva inte krokiga utan raka svar, då får det stå för finansministerns räkning.
Herr talman! Herr Bohman kommer tillbaka och säger: ”Tänker finansministern och regeringen göra något före valet?” Just nu pågår den här diskussionen. Planeringen för uppläggningen av lönerörelsen — och det här är ju någonting som rör löntagarna på ett utomordentligt angeläget och intimt sätt — pågår. Före valet bör rimligtvis ståndpunktstagandena på löntagarhåll vara ett faktum.

Jag tror att herr Bohman ger mig rätt i detta. Sedan tar jag inte så hårt på det här att finansministern tidigare bara har brakat i väg och manifesterat kraftfullhet och nu skulle han ha blivit tveksam osv. Det är ju felaktigt. Ingen finansminister och ingen regering kan leva vidare i politiskt avseende år efter år om man inte tar reda på vad de människor känner och tycker som vart tredje år i öppen valrörelse skall säga huruvida regeringen och finansministern har förtroende eller inte. Herr Bohman säger att hans beräkning är den riktiga. Jag har satt mig ned och räknat på det här.

Jag har räknat med mina medarbetare, herr Bohman har räknat med sina medarbetare. Jag hoppas att vi så småningom, om inte förr så till den 4 juni, skall kunna redovisa papperen på bordet så att vi blir ense på den här punkten. Ett matematiskt problem skall vi kanske inte behöva tvista om hur länge som helst. Fru Nettelbrandt påstår att finansministern tar finanspolitiken till hjälp bara i högkonjunkturer. Då kan man inte göra skattesänkningar, för det går på tvärs med en riktig finanspolitik. Men man kan väl göra det i lågkonjunkturer, säger fru Nettelbrandt. Även detta har vi ju talat många gånger om.

Och det är ju i klartext ingenting annat än skattehöjningar. Jag har sagt tidigare att jag tvivlar på att man från oppositionens sida skulle ha varit så konsekvent, och detta mitt tvivel kan jag aldrig komma ifrån. Ja, jag inte bara tvivlar — jag är absolut blint övertygad om att något sådant händer inte i den politiska tillvaro där vi umgås med varandra.

Herr talman! Den här debatten måste upplevas på ett rätt främmande sätt av kammarens ledamöter, av vilka i varje fall de äldre har upplevt finansminister Gunnar Sträng år efter år med klara och bestämda och målmedvetna deklarationer om vad han tycker om det svenska skattesystemet. Vi har en regering som lagt fram sina förslag, sina många propositioner, som har gjort det besvärligt för oss här i riksdagen, vilket fru andre vice talmannen Nettelbrandt talade om. Det har redovisats vad regeringen vill göra på det ena området efter det andra. Regeringen går ut i ett val och säger: Det här har vi gjort, det här är vårt fögderi — nu får väljarna fälla sin dom. Men när vi kommer in på den viktiga skattefråga som alltmer angår människorna vill regeringen alltså inte deklarera någon ståndpunkt. Nu skall finansministern i stället fortsätta att ”lyssna”. Och är det så att de röster som finansministern hör ger vid handen att det finns ett stort intresse av en omläggning av skattesystemet före avtalsrörelsen, då kommer regeringen att göra någonting. Men riksdagen som utövar beskattningsrätten och som inte sammanträder före valet kan alltså inte ta ställning. De människor som skall rösta — på socialdemokraterna eller på andra — och som vill veta var socialdemokraterna står skall alltså få någonting presenterat under sommaren. Ty tydligen kommer det någonting — som inte är penetrerat, som inte har varit ute i den parlamentariska diskussionen utan som har växt fram genom att finansministern har lyssnat på röster. Men vem vet vilka röster finansministern lyssnar på? Det är ju bara bra att det kommer någonting, för det behövs. Det är det jag har efterlyst. Men nog vore det ändå av utomordentligt stort värde för denna riksdag och för våra väljare att veta vad det är finansministern ock regeringen tänker komma med och när det kommer. Kommer det innan riksdagen slutar? Kommer det mitt under själva valrörelsen? Är det när några av oss skall mötas i den ekonomiska debatten i TV inför hela svenska folket som finansministern plockar fram en del stenciler — för det brukar ju vara så när det gäller sådana här förslag — som vi då skall diskutera? Kan vi inte, snälla rara Gunnar Sträng, få ett klart besked: Var står finansministern själv i den här frågan? Finansministern har i sitt interpellationssvar sagt att det går inte att sänka marginalskatterna utan att höja andra skatter. Vad vinner löntagarna på det? Får de mera kvar i penningpungen om man sänker marginalskatterna men höjer de andra skatterna? Det vinner vi väl ingenting på. Vad löntagarna vill ha är ett utflöde för sina arbetsinsatser i form av reella lönestegringar, inte i form av att man flyttar skatterna från det ena hörnet av rummet till det andra. Det hjälper dem ju inte. Här får vi alltså inget besked. Vi skall ”lyssna på röster” — tack!
Herr talman! Jag vet inte om jag vågar vara lika personlig som herr Bohman och säga: Snälla rara Gunnar Georg Emanuel Sträng, besvara våra frågor! Jag antar nämligen att det då tolkas som en försmädlighet. Jag tolkar i alla fall finansministerns senaste inlägg så, att det var ett ganska klart besked om att sänka skatterna, det går icke i något konjunkturläge någonsin här i landet. Jag förstår att finansministern anser att det är försmädligheter att erinra om vad regeringen har gjort och inte gjort under den aktuella treårsperioden. Jag är inte särskilt förvånad över detta.

Vad som skett är ju att vi har haft dessa marginaleffekter, som det väl nu betraktas som en tjatig uppräkning att tala om. Vi har haft de problemen så länge att jag håller med om att det börjar bli tjatigt.

Skulle då inte finansministern kunna säga vad han vill och tänker göra? Det blir ju annars en egendomlig debatt vi för här i kammaren, om man aldrig får något svar på de frågor som herr Bohman och jag ganska entydigt har ställt till finansministern i flera inlägg. Vad är det som kommer att ske? Är inte denna dagens debatt den lämpliga tidpunkten för att redogöra för det. Finansministern säger att han är beredd att växla över vissa procent, som man har förhandlat sig fram till, mot en skattesänkning, om löntagarna säger att de är med på det. Men har de sagt det? I så fall var? De citat från löntagarhåll som jag tidigare anfört tyder på motsatsen. När har något framkommit? Och vad är det i så fall som har varit underlag för en eventuell diskussion som kan ha förts? Eller hur har dessa synpunkter kommit fram, om det inte är i de intresseorgan som vi allmänt har tillgång till?
Herr talman! Det är naturligtvis onödigt att upplysa herr Bohman om att det ligger en hel del arbete bakom, innan man tar ståndpunkt. Det kan t.ex. vara diskussioner och funderingar som förts fram från olika håll och som självfallet skall prövas förutsättningslöst. Det är vad jag har sagt. Jag vill lyssna på den diskussionen och se vad den leder fram till. Sedan kommer regeringen och finansministern att tvingas att ta ståndpunkt, om de diskussionerna materialiserar sig inom rimlig tid. Det är vad det är fråga om. Och jag försäkrar herr Bohman att det inte skall finnas någon anledning att klaga på min beslutsamhet eller på min handlingskraft, när regeringen och jag en gång tagit ståndpunkt. Men i ett sådant här ärende och på det utomordentligt lösa material som hittills har aktualiserats springer man självfallet inte ut och säger att så skall det bli och så skall det inte bli. På nästa möte i planeringsrådet — där jag har med tre fyra professorer i nationalekonomi och där arbetsmarknadens företrädare, t.ex. kooperationen, Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och löntagarorganisationerna, har sina representanter med — kommer jag att ta upp denna fråga. Jag kommer att låta dem diskutera för att se om det finns något intresse och om det kan anses ligga någon reell vinst i att ur en kommande lönehöjning ta ut ett mindre antal löneprocent, med vad det innebär, och i stället göra en motsvarande skattesänkning. Det är mycket intressant att få reda på hur det Organisationssverige reagerar som i första hand är berört av problemet. Jag vet ännu inte vilken mening som kommer att hamras ut ur den debatten. Men jag vill gärna ha den så omfattande som möjligt. Och jag hälsar herr Bohman välkommen i den debatten, om han har några uppfattningar att redovisa. Nej, jag sade välkommen i debatten. Den förs inte bara i planeringsrådet. Men det bestämmer ju herr Bohman själv — och han är ju en mycket flitig debattör, att döma av vad dagstidningarna skriver från herr Bohmans alla resor. Det går mycket bra att sätta sig in i den debatten, och det är ur den som det sedan skall komma fram huruvida det finns förutsättningar för omläggning. Det är det som det är fråga om. Denna diskussion har blivit intressant även för mig, därför att den inte har samma monotona karaktär som den diskussion som den politiska oppositionen har presterat under alla år, nämligen: skatterna är för höga, de är orimliga, marginalskatten är omöjlig, det måste löna sig att arbeta osv., samtidigt som man öser på på reformsidan, så att de nuvarande skatterna inte räcker till att betala reformerna. Det är monotont intill leda. Vad som är det nya i den här debatten är att man från fackligt håll — jag nämnde LO:s största förbund — sagt: Vi begriper att man i det här läget inte kan sänka skatten, men vi är beredda att acceptera en omläggning. Den 28 februari sade jag vid två tillfällen att det är så pass intressant att den debatten bör fortsätta. Jag hoppas att den skall fortsätta och bli så pass energisk och genomlysande som möjligt. Därvid är det självfallet att man får ta sina intryck från denna fråga som har med skattepolitiken att göra. Om det är någon som här i kammaren har velat prisa Gunnar Nilsson för att han satt lönerörelser och skatter i ett visst sammanhang så är det fru andre vice talmannen. Hon har varit inne på det också i dag, även om hon samtidigt passade på — eller det var kanske herr Bohman — att citera Arne Geijer, som har varit mer tveksam på den här punkten. Slutligen, herr talman, en uppmuntran till fru andre vice talmannen. Om hon säger Gunnar Georg Emanuel beror det naturligtvis på hur hon säger det. Är det så att man använder den vänlighet i tonfallet som kom till uttryck i hennes senaste inlägg har jag ingenting emot att det blir ett permanent inslag i debatten oss emellan.
Herr talman! I den debatt som ständigt förekommer om skatt och skattesystem betonas ofta, även av finansministern, att de direkta skatterna är så höga att man inte gärna kan höja dem ytterligare. Och det ligger mycken sanning i detta. Ett villkor för en god samhällsutveckling är att den enskilde medborgaren finner det meningsfyllt att göra en arbetsinsats. Detta är betydelsefullt både för samhället och för den enskilde rent personligt. Blir skattetrycket så hårt och så högt att den enskildes intresse att göra sin arbetsinsats trubbas av, då har samhället anledning att med oro se framtiden an. Inför en avtalsuppgörelse kommer alltid skattefrågan alltmer att aktualiseras, och skattetänkandet blir mer framträdande. Oron inför denna situation har väl bidragit till dagens debatt om vårt skattesystem. Löntagarna ställer med rätta frågan: Vad kommer jag att få behålla själv genom en lönehöjning? Ja, kanske frågan ställs: Får jag något över till mig själv sedan skatten erlagts? Särskilt gäller detta grupper i samhället som drabbas både av den höga marginalskatten som nuvarande skattesystem inrymmer och av en nedskärning av vissa sociala bidrag, som är inkomstgraderade och därtill kanske också i vissa fall av högre avgifter. Just inom detta område borde den sittande skatteutredningen med förtur göra en översyn av gällande regler och försöka åstadkomma en bättre samordning. Det är alldeles orimligt att inte en bättre samordning finns mellan skattesystem och sociala bidrag. Exempel som framförs i interpellationen visar på nära nog total avsaknad av samband vid utformningen av skatter och socialpolitik. Här ställer jag frågan till finansministern: Kommer regeringen att ta några initiativ för att inför årets höstriksdag framlägga förslag för en bättre samordning av skatteuttag och inkomstreglerade sociala förmåner? Vi har både från centern och folkpartiet krävt att denna fråga bör av skatteutredningen behandlas med förtur. När man diskuterar skattepolitik och avtalsuppgörelser grundar sig kritiken i hög grad på den ständigt pågående penningvärdeförsämringen. Faktum är att den pågående inflationen har en ständigt höjande effekt på skatteuttaget samtidigt som den är en pådrivande faktor i den under många år pågående prisoch lönekarusellen. Ingen tjänar egentligen något på denna ständigt pågående inflation, utom möjligen staten genom progressiviteten i skattesystemet. Skulle det därför inte vara möjligt, herr finansminister, att satsa litet mer på att försöka åstadkomma en stabilisering?

Denna fråga kommer att diskuteras närmare i samband med att kompletteringspropositionen behandlas i riksdagen. Jag skall därför inte gå mer in på den. Jag vill dock med tillfredsställelse notera att finansministern i dag, i en replik i den föregående debatten, inte lika kategoriskt som tidigare tog avstånd från en dylik. Marginalbeskattning och nedtrappade bidrag och i vissa fall höjda avgifter utgör en besvärlig kombination. Det måste vara angeläget att snarast möjligt rätta till en del på detta avsnitt av skattesystemet och därmed åstadkomma en bättre utformning och större rättvisa. När vi i dag diskuterar skattesystemet kan jag inte underlåta att också aktualisera den faktiska sambeskattningen. Ännu har jag inte hört någon som med sakskäl har försvarat det nuvarande systemet. Vi kommer inom de närmaste veckorna att här i riksdagen ta ställning till ett förslag om vissa ändringar i avdragsrätten för pensionsförsäkringar. Där framgår ytterligare hur orimligt och orättvist det nuvarande systemet är. Har vi i vårt land infört individuell beskattning, bör givetvis alla beskattas efter de reglerna. I den svenska skattelagstiftningen har den grundläggande principen varit att skatten skall uttas efter bärkraft. Särbeskattningen har många fördelar men kan i vissa fall innebära besvärligheter när det gäller att uppnå denna målsättning. Vi har ändå ansett att särbeskattningen är det bästa beskattningssystemet, och den har accepterats av alla partier. Men då bör det också vara en hederssak att alla beskattas efter detta system. Jag vill fråga finansministern: Kommer finansministern att vidta några åtgärder för att till höstriksdagen få fram ett sådant förslag att denna orättvisa kan plockas bort ur skattesystemet i och med detta års utgång. Finansministern framhåller i sitt svar på interpellationerna sambandet mellan skatterna och de tjänster och den service som samhället ger. Detta är alldeles riktigt. Skatterna kan inte betraktas som fristående; de har ett klart samband med den service samhället erbjuder och den politik som i övrigt förs. Det är rätt, som finansministern säger, att problemen inte löses enbart genom något nytt skattesystem. Inkomstskatten utgör en betydelsefull del av den enskildes tillskott för att täcka de gemensamma kostnaderna. Men det är två frågor här som vi inte skall glömma bort. Den första frågan gäller hur vi skall skaffa resurser för en förbättring av skattesystemet. Det främsta medlet för att åstadkomma det är inte att höja skatten på andra områden, utan det måste vara att öka produktionen. Därmed åstadkommer man större resurser och ett ökat inkomstunderlag; jag avser nu inte högre belopp tillkomna genom inflation, utan en verklig produktionsökning. Detta måste också vara det främsta målet för den ekonomiska politiken, när man som här i dag kräver åtgärder för att rätta till brister i det nuvarande skattesystemet. Den andra frågan är hur vi skall undvika inflationen eller att inflationen ytterligare skärper beskattningen. Om vi inte lyckas med det, vad kan då göras för att i varje fall åstadkomma en bättre samordning mellan skatter och bidrag? Finansministern är säkert medveten om att i vissa fall en inkomstökning kan medföra att vederbörande får behålla bara en ytterst liten del. Nog borde man kunna åstadkomma en översyn av denna del av skatteoch bidragssystemet på en relativt kort tid. Förra årets riksdag beslöt ju att skatteutredningen av liknande skäl som jag här nämnt skall se över beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster, särskilt med tanke på konsekvenserna på bidragssidan. Frågan är således inte ny för skatteutredningen. Ett år har nästan gått sedan denna uppgift anförtroddes skatteutredningen. Därför borde det vara möjligt att ganska snabbt se över detta avsnitt av skattesystemet, ett område som kan skapa problem och orättvisa både för folkpensionärer och för en ganska stor grupp vanliga inkomsttagare. Det är därför, herr talman, som jag anser att vi inte bör förstora motsättningarna utan i stället se rent praktiskt på vilka möjligheter som finns att få bort vissa avarter ur skattesystemet — avarter och orättvisor, som väl inte helt förutsågs när förslaget framlades 1970, men som både jag och många med mig anser det vara både rimligt och nödvändigt att få bort eller åtminstone rättade inom den närmaste tiden.

Jag vill då ställa frågan: Var det egentligen en skattesänkning som regeringen då föreslog i regeringens proposition nr 95? Det fanns en sammanfattning i skatteutskottets betänkande nr 32. Där redovisas regeringens förslag på det sättet att man skulle åstadkomma en skattelättnad på 2,4 miljarder. Men det står också att man skulle höja den indirekta beskattningen för att täcka detta belopp och dessutom ta in ytterligare 455 miljoner för att kompensera vissa grupper i samhället som skulle drabbas av den höjda mervärdeskatten. Jag kan inte finna att detta innebär något som talar för en skattesänkning, utan det är en skatteomläggning, vilket också framgick av propositionen nr 95. Detta var den sakligt riktiga redogörelsen. Emellertid bifölls inte propositionen, utan det var kommunisternas motion om en höjning av arbetsgivaravgiften, stödd av socialdemokraterna, som sedermera blev riksdagens beslut. Men fastän man gjorde denna ändring, innebär det inte någon större förändring för den enskilde, eftersom även en höjd arbetsgivaravgift måste betalas av den enskilde, inte skattevägen, men genom högre priser — det är alldeles självklart. Därför blir resultatet på sikt inte skattesänkning, utan endast en skatteomläggning. Jag anser att det skulle vara värdefullt, om man i fortsättningen kunde undvika att framställa denna felaktiga bild av förra årets riksdagsbeslut, inte bara här i kammaren, utan också i den allmänna propaganda som förs. Det var, som det står i propositionen, fråga om en skatteomläggning, och beslutet blev ingenting annat, om man ser det på sikt, än vad som framkom i propositionen.
Herr talman! Herr Josefson i Arrie har ställt ett par tre frågor direkt till mig. Varje fråga är av den karaktären att den tarvar ganska långa utläggningar och fortsatta debatter. Jag måste därför säga till herr Josefson att jag tyvärr inte kan gå in på de svaren nu. Men jag skall noggrant studera protokollet och försöka besvara herr Josefsons frågor i den debatt som vi kommer att ha den 4 juni. Jag har en känsla av att min kollega socialministern är mig djupt tacksam för detta, eftersom han har en lång debattfråga framför sig nu — och möjligen delas tacksamheten även av kammarpresidiet.

Herr talman! Vi vet att stora befolkningsgrupper av ekonomiska skäl saknar tillfredsställande möjligheter till en god tandvård. Genomförandet av en allmän tandvårdsförsäkring är därför en viktig social reform. Genom tandvårdsförsäkringen skapas lika möjligheter åt alla till en god tandvård till överkomliga avgifter. Av stor betydelse inte minst för barntandvården är att tandvårdsförsäkringen kombineras med en om fattande utbyggnad av folktandvården och olika åtgärder för att stärka folktandvårdens ställning. Därför omfattar den av regeringen föreslagna tandvårdsreformen inte bara tandvårdsförsäkringens genomförande utan även fastläggandet av ett långtgående program för en utbyggnad av landstingens folktandvård. För regeringen har det varit naturligt att ställa upp några grundläggande krav på utformningen av en tandvårdsförsäkring med utgångspunkt i att tandvårdsreformen skall ge alla lika rättigheter till god tandvård. Låt mig sammanfatta dessa krav i fyra korta punkter. För det första: Patienterna lika väl som försäkringen skall alltid vara garanterade att veta vad en behandling kostar. Det betyder att tandläkarna genom tandvårdsförsäkringen måste hålla sig inom en av försäkringen fastställd taxa och att tandläkarna alltså blir taxebundna. De patienter som har stora tandvårdskostnader bör kunna få en extra lättnad genom försäkringen. För det andra: En allmän tandvårdsförsäkring skall, för att göra skäl för namnet, gälla alla vuxna — för skolbarnen skall tandvården liksom hittills vara kostnadsfri genom folktandvården. En tandvårdsförsäkring skall vara allmän också i den meningen att den omfattar alla typer av behandlingar och även förebyggande åtgärder. För det tredje: Tandvårdsförsäkringen skall gälla tandvård hos både folktandvården och praktiserande tandläkare. En allmän tandvårdsförsäkring måste innebära att anslutningen blir allmän också bland landets tandläkare. För det fjärde: Folktandvårdens ställning och utbyggnad måste säkras. Den skall sörja för barnens tandvård helt och hållet. Folktandvården skall vidare ta över en ökande del av vuxentandvården. Finansiella resurser för utbyggnaden av folktandvården skall tillföras landstingen genom tandvårdsförsäkringen. Det är utifrån dessa grundläggande förutsättningar som propositionen om tandvårdsreformen har utarbetats. Jag vill understryka att en förstärkning och utbyggnad av folktandvården är en av de viktigaste utgångspunkterna för tandvårdsreformens genomförande. En särskild utredning om folktandvården har därför föregått arbetet med själva tandvårdsförsäkringens utformning. Det program för en omfattande utbyggnad av folktandvården som läggs fast i propositionen kommer att bli av grundläggande betydelse för tandvården i vårt land. Detta är bakgrunden till att propositionen innehåller förslag om en rad åtgärder för att stärka folktandvårdens ställning. Finansiella resurser för utbyggnaden av folktandvården tillförs landstingen. Ersättning från försäkringen skall utgå till landstingen enligt regler som garanterar att utbyggnaden skall kunna ske med oförändrade nettokostnader för landstingen. Folktandvården skall vidare prioriteras vid fördelningen av den ökande tandläkartillgången. För att motverka riskerna för överströmning av tandläkare från folktandvården till den privata sektorn och för att skapa garantier för folktandvårdens utbyggnad får riksförsäkringsverket möjlighet att förordna om begränsning av antalet nya privatpraktiserande tandläkare inom försäkringen. Utbyggnadsprogrammet för folktandvården innebär att i stort sett hela nettotillskottet av nya tandläkare under återstoden av 1970-talet tillförs folktandvården. Genom en folktandvårdslag, som skall träda i kraft samtidigt med tandvårdsförsäkringen, får landstingen ett lagfäst vårdansvar för barntandvården och efter hand också för åldersgruppen 17—19 år. Barntandvården skall byggas ut så att den omfattar även förskoleåldern. Barnens tandvård skall liksom nu vara avgiftsfri genom folktandvårdens försorg. Folktandvården fungerar alltså som en tandvårdsförsäkring för barnen, som får helt avgiftsfri vård. Den utbyggnad av barntandvården som behövs påbörjas redan i år och betalas helt av försäkringen. Genom folktandvårdens snabba utbyggnad erbjuds förskolebarnen en regelbunden, fullständig tandvård. Inom flera landsting har man redan i dag en väl utbyggd förskoletandvård. För hela riket beräknas utbyggnaden ske successivt under perioden 1973-1976. Under utbyggnadstiden har landstingen möjlighet att träffa avtal med privatpraktiserande tandläkare, om folktandvårdens vårdresurser inte skulle vara tillräckliga. Också den vården skall vara helt avgiftsfri. Vårdansvaret för folktandvården kommer att gälla även specialisttandvård för såväl barn som vuxna. Samtidigt med utbyggnaden av barnoch ungdomstandvården skall ske en utbyggnad av vuxentandvården inom folktandvården, så att en allt större del av vuxentandvården kan ombesörjas av folktandvården. Det är således stora och viktiga uppgifter som folktandvården ställs inför genom tandvårdsreformen. Som huvudmän för folktandvården är landstingen beredda att genomföra denna utbyggnad av den av samhället organiserade tandvården, vilket förutsätter att även statsmakterna på sätt som föreslagits i propositionen slår vakt om folktandvårdens ställning. Jag vill här gärna ge ett erkännande åt Landstingsförbundet och de enskilda landstingen för en positiv och betydelsefull medverkan under arbetet med tandvårdsreformen. De viktiga avsnitt i propositionen som behandlar de ytterst betydelsefulla folktandvårdsfrågorna har inte rönt något större intresse i den borgerliga motionsfloden. Där är den dominerande frågan i stället att slå vakt om privattandvården. Moderaterna går ett steg till och yrkar direkt avslag på det i propositionen framlagda utbyggnadsprogrammet för folktandvården. Det är en högerprofil som man känner igen och som bör vara ganska besvärande för de andra borgerliga partierna. Jag skall härefter gå över till frågan om själva tandvårdsförsäkringen. Låt mig göra det med utgångspunkt i den utredning om tandvårdsförsäkringens utformning som på ett förtjänstfullt sätt har utförts av försäkringsutredningen under ledning av riksförsäkringsverkets chef Lars-Åke Åström. Det är en omfattande och djupgående utredning som innehåller förslag till lösningar av en lång rad svåra och komplicerade frågor beträffande tandvårdsförsäkringens närmare utformning. Och vi har sannerligen under arbetet med propositionen lärt oss i socialdepartementet att tandvårdsförsäkringen inte bara är en stor och viktig fråga utan också en komplicerad fråga. Efter en ingående prövning av utredningens förslag och remissyttrandena har vi i propositionen kommit fram till en uppbyggnad av tandvårdsförsäkringen som i stort sett överensstämmer med utredningens förslag. Frånsett en del smärre justeringar är ändringarna i utredningens förslag begränsade till tre punkter. Den första gäller formen för tandläkarnas anslutning till försäkringen vid ikraftträdandet. På den punkten har vi valt en av utredningen alternativt diskuterad anslutningsform som innebär att man genom lagstiftningen automatiskt åstadkommer en allmän anslutning till försäkringen av de privatpraktiserande tandläkarna i försäkringens inledningsskede. Därigenom skapas de garantier som behövs för att tandvårdsförsäkringen från början skall fylla sitt syfte att ställa tandvården till förfogande för alla försäkrade med den rätt till förmåner som försäkringen erbjuder. För att göra övergången så smidig som möjligt har anslutningsreglerna utformats så att alla tandläkare blir skyldiga att anmäla sig till försäkringen men med en möjlighet att på särskilda skäl kunna begära att få stå utanför försäkringen. Den andra punkten gäller etableringsregeln för privattandvården. Denna regel har föreslagits av utredningen och har tillkommit för att tillförsäkra folktandvården tillräckliga tandläkarresurser. I propositionen har endast ett tillägg gjorts som innebär att denna regel om så behövs kan tillämpas för hela riket och inte enbart för ett visst försäkringskasseområde. Det har skett för att skapa en yttersta garanti för en geografiskt riktig fördelning av tandläkarresurserna, och inte minst har glesbygdens intressen här varit vägledande. Här som på andra punkter i propositionen är det fråga om nödvändiga garantiregler som har utformats på ett sådant sätt att de skall möjliggöra en smidig och praktisk tillämpning. Dessa olika garantiregler är inte minst viktiga under försäkringens inledningsskede. Den tredje punkten gäller tandvårdstaxan som första gången kommer att fastställas bara för ett år och då utan någon uppräkning under 1974. Det beror på att vi vill ha erfarenheter av taxans effekt innan den bestäms för längre tid. Det har enligt min mening funnits starka skäl för ställningstagandet i propositionen på dessa tre punkter, lika väl som vi har funnit starka skäl för att på praktiskt taget alla andra punkter i huvudsak följa utredningens förslag. Jag har med mina ställningstaganden i propositionen eftersträvat att med ledning av en gedigen utredning skapa en från patientens synpunkt så bra tandvårdsförsäkring som möjligt. När man läser de borgerliga partiernas motioner och deras reservationer mot utskottets tillstyrkan av olika punkter i propositionen leds tanken inte så mycket till den grundläggande utredningen om tandvårdsförsäkringen som propositionen bygger på. Och inte heller till de kunskapsrika remissyttrandena från exempelvis Landstingsförbundet och de enskilda landstingen. Nej, ursprunget till de borgerliga motförslagen till regeringens proposition finner man ganska snart på annat håll, nämligen i Tandläkarförbundets remissyttrande. Det vi fått höra från borgerligt håll i debatten om tandvårdsreformen är som ett eko av Tandläkarförbundets ur många synpunkter märkliga remissyttrande. Jag skall belysa detta genom att ta upp fem huvudpunkter i den borgerliga kritiken mot regeringsförslaget. För det första: Tandläkarförbunder anser i sitt remissyttrande att några vägande skäl inte föreligger för att barntandvården i sin helhet skall vara en uppgift för folktandvården. Man säger att en alltför dogmatisk syn på denna fråga kan leda till svårigheter för förbundet att acceptera tandvårdsförsäkringen. Moderaterna tycker tydligen att dessa synpunkter från Tandläkarförbundet skall vara utslagsgivande och går därför emot det i propositionen framlagda förslaget om en systematiskt organiserad barntandvård. Propositionen innebär på denna punkt att vi slår vakt om och bygger ut vårt internationellt sett unika omhändertagande av barnens tandvård i form av en avgiftsfri årlig tandvård inom folktandvården. Hos oss har folktandvårdens handhavande av barntandvården en nyckelroll i det förebyggande tandvårdsarbetet. För det andra: Tandläkarförbundet beklagar sig i remissyttrandet över att utredningen inte har tagit upp frågan om en fri arvodessättning för tandläkarna. Det räcker för att moderaterna skall yrka på ett upphävande av propositionens förslag om att tandläkarna för alla behandlingar skall bli skyldiga att hålla sig inom de belopp som anges i en fastställd tandvårdstaxa. Moderaterna går härigenom emot en av de grundläggande förutsättningarna för tandvårdsförsäkringen, nämligen att allmänheten skall ha rätt till tandvård efter fasta priser för alla behandlingar och att tandläkarna därför blir taxebundna. Utan denna taxebindning skulle patienten inte ha kunnat tillförsäkras den begränsning av sina tandvårdsutgifter som försäkringen nu innebär. Om tandläkarna i stället haft rätt till en fri prissättning skulle det inte ha funnits några garantier för att patientavgifterna hålls nere på den nivå som försäkringen innebär. För det tredje: Tandläkarförbundet påstår att regeringen skulle ha förvägrat tandläkarna rätten till överläggningar med riksförsäkringsverket om den tandvårdstaxa som skall gälla inom tandvårdsförsäkringen. Det är ett grundlöst påstående. Sanningen är att regeringen i propositionen om tandvårdsförsäkringen på denna punkt helt har godtagit det förslag som försäkringsutredningen under medverkan av representanter för Tandläkarförbundet har lagt fram. I enlighet med detta förslag skall överläggningar om tandvårdstaxan ske i en till riksförsäkringsverket knuten tandvårdsdelegation där bl.a. Tandläkarförbundet skall vara representerat. Detta framgår klart av regeringens proposition. Jag tycker nog att det är litet genant för moderaterna och folkpartiet att i denna fråga skriva motioner och reservationer på grundval av Tandläkarförbundets propagandamaterial i stället för att hålla sig till de rätta uppgifterna i regeringens proposition. För det fjärde: Tandläkarförbundet avvisar i sitt remissyttrande bestämt utredningens förslag om de etableringsregler för privattandvården som förbundets representanter i utredningen själva varit med om att utforma. Ett genomförande av utredningens förslag skulle förhindra förbundet att verka för tandvårdsförsäkringens genomförande. Moderaterna och folkpartiet faller utan vidare undan för detta hot från Tandläkarförbundet och yrkar helt avslag på denna del av propositionen. Om detta yrkande hade vunnit gehör skulle man bl.a. ha äventyrat den ytterst betydelsefulla utbyggnaden av folktandvårdens avgiftsfria barnoch ungdomstandvård, som är en av de viktigare frågorna i propositionen. Som jag förut nämnt föreslås i propositionen att etableringsregeln om så behövs skall kunna tillämpas för hela riket och inte enbart för ett visst försäkringskasseområde. På den punkten har även centerpartiet reserverat sig, och jag måste säga att detta förvånar mig. Regeringens förslag har tillkommit bl.a. med anledning av Landstingsförbundets remissyttrande för att skapa en yttersta garanti för en geografiskt riktig fördelning av tandläkarresurserna. Regeln har stor betydelse för att tillförsäkra folktandvården tillräckliga tandläkarresurser i glesbygdsdistrikten. Det är ganska uppseendeväckande att ett förslag med den innebörden möter motstånd från centern, som annars brukar stödja regeringens förslag till aktiva insatser i glesbygderna. Centerpartisterna får nog svårt att förklara detta när man är ute och åker i glesbygderna. Men så blir det när man springer i väg och motionerar på Tandläkarförbundets argument i stället för att hålla sig till ett tillvaratagande av samhällets intresse i en viktig fråga. För det femte: Tandläkarförbundet har försökt göra den obligatoriska anslutningsformen i försäkringens inledningsskede till en stor stridsfråga. Och här har alla de borgerliga partierna ställt upp för att slå vakt om privattandläkarnas intressen. Moderaterna, folkpartiet och centern står här i kö för att vara ombud åt privattandläkarna. Herr talman! Jag har vid mina ställningstaganden i propositionen haft en annan utgångspunkt, nämligen att tandvårdsförsäkringen är tillskapad för hela folket. Framför allt skall de som tidigare inte haft råd med en fullständig tandvård få denna möjlighet. Därför måste garantier skapas för att tandvård med försäkringens förmåner finns att tillgå i hela landet. Man skall inte behöva resa långa vägar för att finna en tandläkare som är ansluten till försäkringen. Tandläkarförbundet har krävt långtgående garantier för bestämmanderätt i fråga om tandvårdstaxan och hotat med att annars blockera tandläkarnas anslutning till försäkringen. I klartext skulle detta betyda en risk för att tandvårdsförsäkringen kunde omintetgöras av Tandläkarförbundet. Vidare fanns en uppenbar risk för att det i vissa delar av landet bara skulle ha blivit ett fåtal tandläkare anslutna till försäkringen, i varje fall i försäkringens inledningsskede. Patienterna på dessa orter skulle då ha stått utan den rättighet som tandvårdsförsäkringen skall vara. Man har på något borgerligt håll sagt att det skulle vara en fördel om en del privatpraktiserande tandläkare stod utanför försäkringen. Patienter med höga inkomster skulle söka sig till dessa tandläkare för att få behandling snabbare och alla andra skulle vända sig till de tandläkare som anslutit sig till försäkringen. Tandvårdsförsäkringens huvudprincip om det fria tandläkarvalet skulle då sättas helt ur spel, och patienter med lägre inkomster skulle bli hänvisade till en viss typ av tandläkare. En tandvårdsförsäkring av det slaget kan aldrig accepteras från regeringens sida. Det har också sagts att man kunde vänta med en allmän obligatorisk anslutning tills man sett att en frivillig anslutning misslyckats. Den omedelbara följden skulle ha blivit att försäkringen inte fungerat från början och att många patienter då inte kunnat utnyttja de rättigheter tandvårdsförsäkringen skall ge dem. Man hade då också ställts inför frågan hur man skulle göra när anslutningen visat sig vara otillräcklig i ett område men inte i ett annat område. Det skulle leda till osäkerhet och orimliga situationer med olika lagregler i olika delar av landet — något av landskapslagar med en lag för Skåne och en annan lag för Småland. Eller också skulle man först ha frivillig anslutning och därefter — när den visat sig otillräcklig i vissa delar av landet — införa obligatorisk anslutning också för dem som anmält sig frivilligt. Allt detta visar vilken osäkerhet som skulle ha uppstått hos både tandläkare och patienter. Men regeringens förslag i propositionen gäller klara och entydiga regler om anslutningen redan i försäkringens inledningsskede. Och det är ett rimligt krav att ett försäkringssystem som beräknas kosta närmare 700 miljoner kronor om året innehåller bestämda regler som garanterar försäkringens effektivitet för patienterna. Tandvårdsförsäkringen skall ge rätt till tandvård efter fasta priser med en betydande ersättning från försäkringen. Det s.k. tvång som tandläkarna känner sig utsatta för innebär ingenting annat än att de blir tvungna att lämna tandvård med de förmåner som försäkringen skall ge allmänheten rätt till. Tandvårdsförsäkringen betyder för tandläkarna att de skall följa en fastställd tandvårdstaxa. Taxan är uppbyggd så att den kan tillämpas på alla behandlingar en tandläkare kan tänkas utföra. Tandläkarna tar i dag betalt till övervägande del efter ett s.k. styckepris för varje utförd åtgärd och taxan är i det avseendet ingenting nytt. Det är obegripligt att denna taxa skulle medföra att tandläkarna skulle sänka vårdens kvalitet — som har angetts i en del kommentarer till förslaget om tandvårdsförsäkringen — bara för att de automatiskt ansluts till en försäkring som man påstår att flertalet vill ansluta sig till. Tandvårdsförsäkringen kommer att medföra en ökad tillströmning av patienter. Försäkringen garanterar därigenom hela tandläkarkåren tryggad sysselsättning, något som i dag inte gäller för alla akademikergrupper. Som alla förstår kommer försäkringen med den i propositionen föreslagna utformningen samtidigt att medföra en öppen insyn i tandläkarnas inkomstförhållanden. De borgerliga partiernas agerande i fråga om tandvårdsförsäkringen är avslöjande. I de borgerligas tappning skulle huvudfrågan i tandvårdsförsäkringen vara att slå vakt om privattandläkarnas ekonomiska intressen. I den av regeringen föreslagna tandvårdsreformen är huvudfrågan i stället att skapa garantier för att alla ges lika möjligheter till en god tandvård och att alltså slå vakt om patienternas intressen. På detta sätt står de borgerliga partiernas och regeringens uppfattningar mot varandra när en viktig social reform skall förverkligas. Om de olika borgerliga förslagen förverkligades, skulle en rad garantier för patienten vilka är inbyggda i regeringens tandvårdsreform gå förlorade. Det skulle inte bli en försäkring för hela folket utan främst för privattandläkarna. Den största valfriheten för patienterna når man om alla tandläkare ansluts till försäkringen enligt regeringens förslag. Då först blir det en valfrihet för alla patienter och inte bara för dem som har råd. Tandvårdsförsäkringen betyder för patienterna att minst hälften av tandvårdskostnaderna bärs av försäkringen. Patienter som har behov av mycket omfattande tandvård — t.ex. för att de inte tidigare kunnat söka tandvård — får ersättning med 75 procent av kostnaderna över 1 000 kronor. I fråga om förebyggande åtgärder och vissa proteser kommer försäkringen att svara för 75 procent av kostnaderna. Vad gäller resekostnaderna så ersätts dessa helt över 15 kronor. För bl.a. tandkirurgiska behandlingar kommer det vid läkarvård i offentlig regi gällande 12-kronorssystemet att tillämpas. Patienterna tillförsäkras genom försäkringens bestämmelser att man i förväg får reda på vilken behandling som skall göras och vad den beräknade behandlingskostnaden blir. Vid dyrbar behandling tillförsäkras patienterna genom en förhandsprövning att det lämnade behandlingsförslaget är motiverat ur patientens synpunkt så att patienten inte behöver betala för en onödigt dyrbar behandling. Och genom att tandvårdstaxan är bindande för tandläkaren kan patienten själv kontrollera att tandläkaren inte tar för mycket betalt. Det är dessa krav på en effektivt fungerande tandvårdsförsäkring som har varit vägledande vid utformningen av propositionen beträffande denna viktiga reform. Utskottsmajoritetens uppslutning kring regeringens förslag såväl i fråga om folktandvårdens utbyggnad som i fråga om tandvårdsförsäkringens genomförande innebär att en stor och viktig social reform kan förverkligas. Reformen genomförs i ett skede då tandvården i vårt land befinner sig i en snabb och betydelsefull utveckling. Inom den odontologiska forskningen har man nu nått så långt att man har ett gott grepp om orsakerna till de stora tandsjukdomarna. Som jag har utvecklat i propositionen öppnas därigenom också vägen till effektiva förebyggande insatser, och betydelsen härav understryks ytterligare i utskottets betänkande. Herr talman! Tandvårdsförsäkringen blir av grundläggande betydelse för tandvården i vårt land. Att min uppfattning om tandvårdsförsäkringens utformning på några punkter inte sammanfaller med vad Tandläkarförbundet gett uttryck för skall inte döljas. Detta är en sak för sig, och vi får väl försöka att respektera varandras uppfattning. Och låt mig tillägga att jag har en stor respekt för den svenska tandläkarkårens kunnighet och yrkesskicklighet. Tandvårdsförsäkringen öppnar många nya och positiva utvecklingsmöjligheter i tandläkarnas yrkesutövning och innesluter också tandläkarkårens medverkan vid genomförandet av en viktig social reform. Målsättningen för den reformen är, herr talman, att skapa lika möjligheter för alla till en god tandvård.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1973 :20 angående införande av en allmän tandvårdsförsäkring bygger på propositionen nr 45 samt en rad motioner. Det förslag som utskottet presenterar, med viss ändring av Kungl. Maj:ts förslag, innebär en viktig utbyggnadsetapp i vår trygghetslagstiftning inom hälsovårdens område. Målsättningen för vår socialoch trygghetspolitik är, enligt centerns mening, att utöver ekonomisk trygghet skapa trygghet i utbildningen samt ett meningsfullt arbetsliv med en god miljö. Vi behöver också en sjukoch hälsovård som ger förutsättningar för god hälsa. Där är en god tandvård viktig ur flera synpunkter. I många sammanhang betonas ju av experterna vikten av en rätt sammansatt kost, något som vi alla är medvetna om. Ur smaksynpunkt och även för det allmänna välbefinnandet är detta viktigt. Bra tänder är förutsättningen för att vi skall kunna tillgodogöra oss allt som man gärna lockar med i fråga om ”läckerheter”. Det väsentliga är dock att vad jag här talat om är av betydelse för hela den förebyggande hälsovården och för hela folkhälsan. Mot denna bakgrund noterar vi med tillfredsställelse att vi i riksdagen nu har kommit så långt att vi skall besluta om en allmän tandvårdsförsäkring, vilken skall träda i kraft den 1 januari 1974. Krav på införande av en tandvårdsförsäkring har rests under hela 1960-talet. Som ett exempel kan nämnas att man på centerns riksstämma i Uppsala år 1961 tog initiativ till detta och att riksstämman uttalade sig för en allmän rätt till ersättning från sjukförsäkringen för tandvårdskostnaderna. Den statliga utredning som tillsattes hösten 1961 för att göra en översyn av sjukförsäkringen fick också i uppdrag att utreda frågan om tandvårdsförsäkring. Denna utredning har sedan följts av flera utredningar, där frågan om tandvårdens inordnande i sjukförsäkringen har prövats. Det nu föreliggande förslaget bygger närmast på det förslag som presenterades i betänkande SOU 1972:81 om allmän tandvårdsförsäkring. Det har även varit en rad av utredningar tidigare över vilka bl.a. Landstingsförbundet haft att avge yttrande. Jag har deltagit i det arbetet. Dessa yttranden från Landstingsförbundet har tillfört debatten synpunkter som varit värdefulla för det slutliga ställningstagandet. Av socialministern har vi nyss fått höra vilken stor och fin reform som här föreläggs riksdagen. Det är väl ingen som förnekar detta. Jag vill endast konstatera att det är en stark och bred opinion som rest krav på en tandvårdsförsäkring under lång tid. Vi vågar väl ändå, herr socialminister, påstå att den bidragit till att pressa fram denna reform, som tyvärr låtit länge vänta på sig. Får jag sedan ge en annan bild av enigheten om reformen än den herr socialministern gav — han var tydligen ute efter att söka finna så många skiljelinjer som möjligt. Jag har haft intrycket av utskottsarbetet att utskottet helhjärtat slutit upp omkring genomförandet av en allmän tandvårdsförsäkring. Dock skall sägas att en bra reform kan bli ännu bättre. En del av de reservationer som finns — det är 21 stycken — innehåller förslag som skulle ha inneburit förbättringar om man tagit större hänsyn till dem. Herr socialministern var också angelägen att betona skiljelinjer i fråga om utformningen av vissa detaljer i reformen. För mig är det angeläget att betona nödvändigheten och önskvärdheten av att få en så bred enighet som möjligt bakom reformen. Herr socialministern sade vidare att man i departementet lärt sig åtskilligt under arbetets gång, och han gav samtidigt ett erkännande åt Landstingsförbundet och dess arbete samt det yttrande Landstingsförbundet avgivit. Får jag säga, herr socialminister, att i detta arbete inom Landstingsförbundet har det inte varit några delade meningar. Det finns också en rad förslag, som herr socialministern lagt i sin proposition, som aldrig prövats i Landstingsförbundet. Man har i propositionen gått utöver det utredningsförslag som låg till grund för propositionen i riksdagen. Detta innebär att man inte fått pröva vissa områden, exempelvis frågan om anslutningsformen för tandläkarna till försäkringen. På en väsentlig punkt har också socialförsäkringsutskottet föreslagit en ändring av Kungl. Maj:ts proposition. Det gäller höjningen av bidragsdelen för den förebyggande tandvården. Man föreslår en höjning från 50 procent till 75 procent av kostnaden för denna del. Skälen till höjning av bidragsandelen för den förebyggande tandvården har varit flera. Det måste vara bättre att förebygga tandsjukdomar än att reparera och laga tänder som en följd av att den förebyggande vården har varit för svag. För att få en förebyggande vård måste patienten aktiviseras. Dessutom kan tilläggas att en förebyggande vård också besparar patienten lidande, vilket också måste vara viktigt. Även ur kostnadssynpunkt är den säkert lönande. Tandlagning är förenad med kostnader för såväl samhället som patienten, även efter den 1 januari 1974. I Landstingsförbundet tidskrift nr 2 av i år finns en artikel av professorerna Hilding Björn och Jan Egelberg, som belyser vad förebyggande tandvård betyder. I artikeln tas också upp problemet hur man skall kunna styra efterfrågan. Jag citerar följande ur artikeln: ”En efterlängtad reform är nära förestående. Tandvårdsförsäkringen borde kunna bli ett väsentligt instrument i strävandena att ge svenska folket bättre tänder. I direktiven till utredningen framhölls också att ”syftet med en tandvårdsförsäkring bör vara att göra god tandvård tillgänglig till en för alla medborgare överkomlig kostnad”. Vad som bör inläggas i begreppet ”god tandvård” har man inte diskuterat i betänkandet. Enligt modern odontologisk uppfattning måste god tandvård framförallt syfta till förebyggande av tandsjukdomar. I de fall tandsjukdomar redan föreligger är den tandvården god som med minsta möjliga ingrepp sätter tänder och tandkött i acceptabelt skick och dessutom verkar i riktning mot förebyggande av nya angrepp. — — — Den stora bristen i hittillsvarande tandvård är den ringa omfattningen av förebyggande och recidivförebyggande åtgärder — även om glädjande tecken på framsteg har börjat visa sig.” Nu frågar någon om förebyggande tandvård har den stora betydelse som man vill framhålla här. Ja, det har gjorts en undersökning i Värmland redovisad av övertandläkaren Åke Björby i Göteborg. Det gällde en grupp med 100 skolbarn, som var omhändertagna för adekvat förebyggande vård. De fick under ett år sammanlagt fem nya hål i tänderna. En lika stor kontrollgrupp skolbarn, alltså 100 stycken, lämnades åt sitt öde under ett år och fick på denna tid 325 nya hål i sina tänder. Med alla reservationer för felaktiga slutsatser i en undersökning av det här slaget kan man ändå konstatera vilken väsentlig betydelse förebyggande tandvård har. Denna undersökning visar också klart värdet av att tandläkare och patient engageras för insatser på det här området. Från den utgångspunkten är det tacknämligt att utskottet kunnat enas om en ökad satsning på den förebyggande tandvården. När det gäller den förebyggande tandvården finns ytterligare ett område som vi behöver ägna större uppmärksamhet. Det är barntandvården, närmast förskolebarnens tandvård. De tidigaste barnaåren är ju utomordentligt viktiga i en människas liv. Det finns de som hävdar att de vanor och beteendemönster man får under tiden mellan 2 och 5 år, den s.k. präglingstiden, påverkar hela livet. Även om det finns överdrifter i ett sådant påstående står det klart att ur tandvårdssynpunkt är dessa år utomordentligt viktiga. Mjölktändernas betydelse kommer här in i bilden. Goda mjölktänder är förutsättningen för att barnet skall lära sig tugga maten. Lär inte ett barn sig detta kan det lätt få dåliga tuggoch matvanor. En i förtid borttagen mjölktand leder ofta till förskjutningar av tänderna, med besvärliga tandregleringar som följd — med allt vad detta innebär. Lagning och omvårdnad av mjölktänder bör enligt tandvårdsexpertis rubriceras som förebyggande vård. Det finns också en ytterligare aspekt på detta, nämligen att barnet får vänja sig vid miljön hos tandläkaren. Detta kan ske bl.a. genom att barnet får följa sina föräldrar, sin mor, till tandläkaren, får uppleva att det inte är något farligt att få sina tänder översedda och lagade. Det är viktigt också ur den synpunkten att man kan förebygga vad som kallas ”tandläkarskräck”, något som tyvärr är mer vanligt än vi tror och känner till. I utskottet har vi diskuterat de här frågeställningarna. Jag vill säga att efter den diskussion som förevarit efter utskottsbehandlingen har det ytterligare poängterats hur viktig den här aspekten av förskoletandvården är. Landstingsförbundet har också i sitt remissyttrande mycket starkt betonat behovet av denna tandvård. Jag skall be att få återge ett par meningar av vad Landstingsförbundet sagt i sitt yttrande. Landstingsförbundet framhåller att — även med ett höjt statsbidrag — prioriteringar sannolikt kommer att bli nödvändiga hos många huvudmän. Dävid finner förbundet ”att en utbyggnad av barnoch ungdomstandvården utan tvekan bör komma i första hand. Därvid måste de tandhälsovårdande insatserna beredas tillräckligt utrymme. Det bör sålunda enligt förbundets mening vara en av folktandvårdens viktigaste uppgifter att skapa garantier för att en positiv attityd till god munhygien kan grundläggas redan i det tidigaste åldrarna. Utvecklingen har klart visat att en tidigt insatt förebyggande vård och terapi minskar kariesfrekvensen.” En lång rad av remissinstanser har också kommit fram till samma slutledning. Jag kan nämna socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet, förvaltningsutskotten i ett stort antal landsting, SPRI, Tandvärnet, Svenska tandläkaresällskapet och Sveriges tandläkarförbund. Även om socialministern — liksom utskottet — har påpekat hur angeläget det är med förskoletandvården, så finns det skäl att denna fråga löses nu. Vi bör söka komma fram till ett beslut att förskolebarn skall kunna få tandvård hos föräldrarnas tandläkare, i folktandvården eller på annat sätt, och att ersättning därför utbetalas genom faderns eller moderns försäkring. Jag får från den utgångspunkten anmäla att vi från vårt håll kommer att stödja reservation 3 i den här delen med hänsyn till den utomordentligt stora betydelse som frågan om förskoletandvården ändå har. Herr socialministern sade — och med rätta — att det här är en stor reform som vi går att besluta om, och det framhölls också att den kan ge alla möjligheter till god tandvård. Får jag — tyvärr — konstatera att när det gäller tandvårdstaxornas utformning kommer många patienter att finna, att försäkringen medfört att tandvården blivit dyrare än tidigare. För mellanskikten och för dem som fått sin tandvård genom den privata tandvården innebär försäkringen förbättringar, för många också avsevärda förbättringar. Tandvård är emellertid för många redan nu något som är dyrt, varför många tvingats avstå från behövlig tandvård. Det har också påpekats av socialstyrelsen och även av låginkomstutredningen, som påvisat synnerligen markanta skillnader mellan olika socialgrupper i fråga om tandvård och tandvårdsproblem. Andelen personer med dåliga tänder i socialgrupp 2 var dubbelt så hög som andelen i socialgrupp 1. Andelen med dåliga tänder i socialgrupp 3 var dubbelt så hög som den tidigare nämnda andelen i socialgrupp 2. Det innebär med andra ord att andelen med dåliga tänder i socialgrupp 3 var fyra gånger så hög som andelen i socialgrupp 1. Den gamla regeln om hur bättre utbildning, högre socialgrupp och större inkomst motsvaras av en bättre tandstatus och en större besöksfrekvens hos tandläkarna går också igen på det här området. Hur blir det nu egentligen med den nya tandvårdsförsäkringen? I propositionen redovisas en intressant siffra om detta, nämligen att med den nya taxan och med tandvårdsförsäkringen på 1973 års kostnadsnivå kommer patientandelen vid en ersättningsnivå av 50 procent att överstiga folktandvårdstaxans belopp med i genomsnitt 19 procent. Ökningarna blir olika stora för olika behandlingar. Totalt kan siffran bli något lägre genom den höjning av bidragsdelen för den förebyggande tandvården som utskottet föreslår här, men det blir inga väsentliga skillnader. Vad som här är bekymmersamt och beklagligt är att de tidigare sämst ställda blir ännu sämre ställda. Vilka är det nämligen som drabbas av detta? Det är något av en paradox att det blir folktandvårdens patienter som drabbas, exempelvis i Norrbottens län där 50 procent av all tandvård sker genom folktandvården.

Vi har i vår partimotion också påpekat att personer i låginkomstlägen av kostnadsskäl kan komma att avstå från att söka erforderlig tandvård. Den kommunala socialhjälpen kommer med säkerhet att även i framtiden få tillgripas för att patienterna skall kunna klara vissa tandvårdsåtgärder. Så snart erfarenheter vunnits av den nya tandvårdstaxan och av försäkringen bör därför en viss översyn av taxorna ske. Så några ord om försäkringens förmåner. I princip betalar patienten och försäkringen hälften var för tandbehandlingar. Som socialministern nyss redovisade, skall försäkringen dessutom för särskilt kostsamma behandlingar ge ersättning med 75 procent av taxans belopp till den del detta under en behandlingsomgång överstiger 1 000 kronor. Vidare skall för vissa proteser försäkringsersättningen utgöra 75 procent av taxebeloppet. Den särskilda ersättningsregeln som innebär att 75 procents ersättning utgår för tandvårdskostnad över 1000 kronor har särskilt berörts av socialstyrelsen, som framhållit att försäkrad som åtnjutit den högre ersättningsnivån för kostnader över 1 000 kronor bör kunna verifiera regelbundna tandläkarbesök för att på nytt kunna få den högre ersättningen. Socialstyrelsen har anfört att ersättningsgrunderna bör utformas i enlighet härmed. Det finns många skäl som talar för detta. Vi kan utgå ifrån att det i inledningsskedet — de närmaste åren efter den 1 januari 1974 — finns ett uppdämt behov av tandvård. När detta uppdämda behov har tillgodosetts, när det gjorts vad som kallats en totalsanering av patienter, finns det anledning att pröva socialstyrelsens förslag om att patienterna genom att verifiera regelbunden tandvård skall kunna få det högre ersättningsbeloppet. Det finns två skäl för ett sådant resonemang, nämligen att en regelbunden tandvård för det första minskar tandvårdsbehovet och sparar kostnader och för det andra ger lindring för patienten, vilket är välbehövligt och riktigt. Tandläkarnas anslutning till försäkringen har blivit en stor fråga, och socialministern ägnade en stor del av sitt anförande åt just den saken. Det är otvivelaktigt en stor fråga hur tandvårdsförsäkringen skall komma att fungera, och det är självfallet att hur den kommer att fungera i mycket är beroende på hur frågan om anslutningen kommer att bedömas av berörda parter. Försäkringsutredningen föreslog en frivillig anslutning av privatpraktiserande tandläkare. Utredningen avvisade lösningen att genom lag obligatoriskt ansluta alla privattandläkare till försäkringen, och Landstingsförbundet var i sitt yttrande aldrig inne på tankegången om en sådan form av tvångsanslutning som nu föreslås i propositionen. I propositionen föreslås en s.k. automatisk anslutning av tandläkare till försäkringen. Denna anslutningsform är i realiteten en tvångsanslutning med mycket begränsade utträdesmöjligheter. Vissa specificerade skäl finns angivna för att få utträda, men propositionen är ganska oklar på den punkten. Vi är givetvis överens om att det är av grundläggande betydelse att försäkringen redan från början har förutsättningar att praktiskt kunna utnyttjas av alla de medborgare som önskar söka vård. Detta förutsätter att en stor majoritet av de privatpraktiserande tandläkarna redan från början ansluter sig till försäkringen. Utredningen räknade också med anslutning till försäkringen från det absoluta flertalet privatpraktiserande tandläkare. Utredningen uttalade att en allmän anslutning av tandläkare kommer till stånd från början. Tandläkarkåren har genom sin organisations representanter i utredningen ställt sig bakom denna uppfattning. Att sedan Tandläkarförbundet i sitt remissvar anmält viss tveksamhet mot vissa delar av utredningen är väl i och för sig inte så märkligt. Jag tror inte att man skall göra detta till en vare sig större eller mindre sak än det är. Förbundet representerar sakkunskap om tandvårdsfrågorna, vidare finns det ett partsintresse i detta sammanhang. Det skall vi inte blunda för. Men Tandläkarförbundets högsta beslutande organ har ju uttalat sig för en allmän anslutning, och en tillräcklig anslutning anses från det hållet också vara säkrad om man i huvudsak genomför utredningens förslag. Man har också från förbundet förklarat sig beredd att genom sina lokalföreningar verka för en tillräcklig anslutning, om denna mot förmodan skulle tendera att bli otillräcklig inom något enstaka försäkringskasseområde. De uppvaktningar som vi haft inför utskottet och de kontakter vi haft i övrigt har också givit mig den bestämda uppfattningen att Tandläkarförbundet kommer att medverka på allt sätt för att få en tillräcklig anslutning. Departementschefen säger i propositionen, och han har sagt det också här i dag, att han inte känt sig övertygad om att man skulle få en tillräcklig anslutning trots Tandläkarförbundets försäkringar. Får jag då ställa frågan på följande sätt: Vilka garantier är det som herr socialministern kräver när han betvivlar Tandläkarförbundets trovärdighet på detta område? Jag har ingen anledning att vara något ombud för Tandläkarförbundet eller någon annan här. Jag har en ambition, nämligen att vi skall få en tandvårdsförsäkring som skall fungera på bästa möjliga sätt, så att den skall kunna tillgodose de syften som man på alla håll, inte minst inom Landstingsförbundet, varit överens om att den skulle förverkliga. Då frågar jag mig om det går lättare om man pressar in människor i en försäkring mot deras vilja. Man har från tandläkarna deklarerat sitt ansvar i detta sammanhang, och jag menar att det då finns anledning att sätta sig ned och fundera om det behövs ett tvångsingripande som av såväl tandläkarna som allmänheten upplevs som omotiverat och som uttryck för misstro. Vi skall ändå vara på det klara med att man med dessa uttryck för misstro — som också kom fram i socialministerns inledningsanförande — inte skapar de bästa förutsättningarna för att kunna bemästra inledningsskedets svårigheter på detta område. Jag vill vidare säga att det inger starka principiella betänkligheter att på detta sätt tvångsansluta eller kollektivansluta en yrkesgrupp till en försäkring. Nog hade man väl ändock haft anledning att fråga sig om man inte skulle kunna nå ett bättre resultat genom en anslutning på frivillig väg. Jag frågar mig: Kan det över huvud taget finnas någon tandläkare som kan ställa sig utanför i dag när man vet, att patienten får en S0-procentig återbäring på tandvårdskostnaden enligt tandvårdstaxan, i vissa fall mer? Till detta skall man också lägga den höjd som tandvårdstaxan har fått. Jag tror också att taxan ur tandläkarsynpunkt har fått en sådan höjd och utformning att man kommer att ansluta sig till försäkringen. Det finns verkligen anledning till betänksamhet mot den slutledning som socialministern kommit fram till i sin proposition. Det finns också anledning att göra det i en tid när inte minst socialministern så ofta betonar nödvändigheten av medinflytande från arbetstagargruppen. Det gäller dock en arbetstagargrupp inom försäkringen. Därför har man väl också anledning att fundera ett ögonblick på de principiella konsekvenserna av förslaget om en tvångsanslutning. Så till slut några ord om folktandvårdens behov av tandläkare. Socialministern uttalade sin förvåning över att centern kunnat ansluta sig till en reservation på denna punkt. Jag vill bara säga att vi i detta avseende har följt försäkringsutredningens tankegångar. Vi menar och tror att det som försäkringsutredningen kommit fram till ändock ger garantier för möjligheterna att förstärka och bygga ut folktandvården. Utredningen föreslog att om synnerliga skäl gör det nödvändigt skall riksförsäkringsverket få möjlighet att gå in med vissa begränsningar. Vi har accepterat detta, eftersom vi menar att den bestämmelsen har karaktären av övergångsbestämmelse. Vi är — det behöver jag inte säga här — självfallet angelägna om att folktandvårdens behov av tandläkare skall tillgodoses. På den punkten har vi inte heller någon annan uppfattning än den som redovisats av Landstingsförbundet. I propositionen föreslås en snabb utbyggnad av folktandvården. Det skall bli den kraftigaste i folktandvårdens historia. Det är riktigt, och den ökade utbildningen av tandläkare innebär ju möjligheter på den sidan. Men att då införa långtgående bestämmelser om etableringskontroll, som man föreslår i propositionen, är inte den positiva insats som jag tror är nödvändig så här i inledningsskedet. Låt oss, som vi har föreslagit från vårt håll, se till att en viss begränsning i fråga om nyetableringar kan få göras inom vederbörande landstingsområden och att representanter för huvudmännen, riksförsäkringsverket och berörd personalpart, nämligen Tandläkarförbundet, får överlägga på den punkten. Jag tror att det är på den vägen vi har möjligheter att få denna nya, viktiga försäkring att fungera på ett tillfredsställande sätt i inledningsskedet. Det brukar sägas att föret är sämst i portgången, och förvisso kan man befara att det blir det med tanke på den beklagliga konfrontationspolitik som herr socialministern tyvärr redovisade i sitt inledningsanförande.

Jag sade inledningsvis att det här är en stor och viktig reform, som vi har anledning att sluta upp omkring. Man har väntat på den på många håll, och den är utomordentligt viktig ur hälsosynpunkt som en väsentlig del av hela vårt sjukvårdspanorama. Det är från dessa utgångspunkter jag hoppas att man skall finna vägar att få en god start på tandvårdsförsäkringen, när den träder i kraft den 1 januari 1974. Till utskottsbetänkandet har vi, som jag har nämnt, anmält vissa erinringar och reservationer. Jag ber att med hänvisning till vad jag anfört få yrka bifall till reservationen VI, reservationen IX, reservationen X och reservationen XIV. Dessutom ber jag att få yrka bifall till reservationen III, som gäller frågan om tandvård för förskolebarnen. I övrigt, herr talman, kan jag ansluta mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Förslaget om en allmän tandvårdsförsäkring hälsas med tillfredsställelse av alla. Införandet av en sådan öppnar möjligheter för de många människorna att till en rimlig kostnad erhålla en god tandvård. Behovet av en tandvårdsförsäkring är väl dokumenterat. Redan 1961 års sjukförsäkringsutredning visade genom sina undersökningar att det förelåg ett regelbundet återkommande behov av tandvård som för stora delar av befolkningen inte var tillfredsställande tillgodosett. Detta gjorde också att många människors tandstatus inte var den bästa. Ekonomiska skäl har för många varit hindrande när det gällt att tillfredsställa det föreliggande vårdbehovet. Detta har i inte ringa grad varit fallet bland låginkomsttagare. Undersökningar visar att tandvården hos dessa i genomsnitt var sämre än hos personer med högre inkomster. Folktandvårdens resurser har inte heller varit tillräckliga så att de kunnat fylla det behov av tandvård som gjort sig gällande inom de regioner av vårt land där man i övervägande grad varit hänvisad till folktandvården. Långa väntetider har också blivit ett hinder för god tandvård och skapat långa behandlingsköer. Den bristande utbildningskapaciteten i fråga om tandläkare har tidigare även varit ett hinder för utbyggnaden, inte minst av folktandvården, och skapat avsevärda problem. Men det skall inte förnekas att i detta avseende de senaste åren inneburit vissa förbättringar genom att fler tandläkare blivit utbildade tack vare att kapaciteten utökats. Detta har kommit också folktandvården till del så att man i många fall har kunnat fylla de vakanser som man under ett antal år har haft: Från vår sida har vi tidigare beklagat att tandvårdsreformen inte kunde genomföras under 1960-talet. Men det är därför desto mer tillfredsställande att den nu står inför sitt förverkligande. När man nu med rätta avser en samtidig utbyggnad av folktandvårdens resurser, är det angeläget att noggranna prognoser upprättas över tandläkarbehovet i framtiden och att utbildningen dimensioneras så att man kan möta och fylla det förväntade behovet av tandläkare. I motion 1973:1755 från folkpartiet har vi framhållit att ungdomstandvården borde utbyggas som ett led i genomförandet av tandvårdsförsäkringen. Vi har understrukit den förebyggande vårdens stora betydelse. Det har herr socialministern också gjort i sitt inledningsanförande, och herr Carlsson i Vikmanshyttan har tidigare sagt samma sak — att det är viktigt att man försöker tillgodose det stora behov som finns av förebyggande vård. Det är en särskilt viktig fråga när det gäller att åstadkomma en god tandstatus för de enskilda människorna. Detta måste på sikt vara av väsentlig betydelse, då det medverkar till att förhindra uppkomsten av svårare tandsjukdomar. Det har redan sagts av herr Carlsson att i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar har den här frågan om den förebyggande vården ägnats särskild uppmärksamhet. Utskottet har velat understryka detta genom att med en ändring av propositionen föreslå en högre ersättning från försäkringen för den förebyggande vården. Jag vill här bara konstatera att bakom det förslaget står ett helt enigt socialförsäkringsutskott. När denna reform nu står inför sitt förverkligande, råder det inga delade meningar om behovet av den och de stora principerna för dess utformning. Den kan alltså omfattas i det avseendet av ett enigt utskott. Från vår sida har vi anslutit oss till förslagen om ersättningsnormerna för försäkringen och den del av kostnaderna som den enskilde skall betala. Detsamma är förhållandet när det gäller finansieringen av tandvårdsförsäkringen och dess anslutning till sjukförsäkringen. Vi ser det här förslaget som en angelägen och viktig komplettering av socialförsäkringssystemet — det är ett steg i rätt riktning. Vi godtar alltså från vårt håll propositionen och utskottsbetänkandet i stort, men vi har på några punkter anfört avvikande meningar. Vi har konstaterat att i vissa fall avviker propositionen från utredningens förslag. Dessa synpunkter har vi redovisat i några reservationer som jag här i korthet vill beröra. De förslag som vi framför i reservationerna innebär enligt vår mening förbättringar av propositionsförslaget. När det gäller den personkrets som skall omfattas av försäkringen skall ju i första hand alla försäkrade över 19 års ålder — i ett inledningsskede även åldersgrupperna 17—19 år — innefattas. Folktandvården förskrives ett vårdansvar för barn och ungdom t.o.m. 19 år, och tandvården skall för barn vara avgiftsfri. Men det föreslås att i första hand skall vid utbyggnaden av folktandvården åldersgrupperna 6—16 år tillgodoses, Nr 93 därnäst barnen under skolåldern och sedan ungdomstandvården i övrigt. I Måndagen den en undantagsbestämmelse till folktandvårdslagens 2 § sägs emellertid att 21 maj 1973 folktandvårdens ansvar tills vidare inte skall gälla för barn upp till 5 år och ungdomar på 17—19 år. Folktandvården skulle, som vi ser det, därigenom inte ha ansvar för en organiserad tandvård för dessa åldersgrupper i avvaktan på att folktandvårdens resurser byggts ut så att den kan fullgöra även de uppgifterna. Nu finns det landsting som redan har en del av dessa resurser — det har ju också socialministern betonat här — och man har då på vissa folktandsvårdskliniker börjat kalla in även barn under förskoleåldern. Det sägs emellertid att man beräknar att folktandvården inte skall vara helt utbyggd förrän 1976. Detta innebär att folktandvården under den här övergångstiden inte har skyldighet att kalla förskolebarnen till organiserad vård och behandling. Denna fråga har vi tagit upp i reservationen III. Men låt mig här skjuta in att i ett remissyttrande från Kommunförbundet säger man att det anses otillfredsställande att barn i åldern 3—5 år inte omfattas av försäkringen. Och från Tandvärnets sida har sagts: ”Det är alltså folktandvårdens utbyggnadstakt som bestämmer om och när småbarnen skall få tandvård. Det märkliga kan alltså inträffa att den enda grupp inom samhället som riskerar att för längre eller kortare tid hamna utanför såväl försäkringen som den organiserade tandvården är de som allra mest behöver vård och kontroll av sina tänder. Det borde vara väl känt att bristande tandvård under de tidiga barnaåren kan ge bestående skador, såväl psykiska som fysiska, för framtiden. Ett väl genomfört tandhälsoprogram för denna åldersgrupp ger däremot flera fördelar, — — —.” Vi har mot denna bakgrund i reservationen III yrkat att barn under 6 år skall omfattas av försäkringen på samma sätt som vuxna så länge folktandvården inte byggts ut så att den kan bära vårdansvaret för förskolebarnen. Det skulle alltså gälla under denna övergångstid. Vårt förslag innebär att ersättning från försäkringen bör kunna utbetalas genom faderns eller moderns försäkring. Med hänvisning till vad utskottet skriver om den förebyggande tandvårdens stora betydelse ser vi det som naturligt att denna också bör gälla förskolebarnen. Flera skäl utöver dem som jag nyss nämnt kan anföras.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 Man förutsatte att en tillräcklig sådan anslutning skulle kunna uppnås. Från Tandläkarförbundets sida har det också sagts att en så stor majoritet av tandläkare har uttalat sig för en anslutning, att en sådan kan anses helt säkrad för att reformen skall fungera. Självfallet måste det också ligga i privattandläkarnas eget intresse att genom en anslutning kunna erbjuda sina patienter de förmåner som försäkringen medför. 57 Det vill också synas som om farhågorna för att tandvården inte skulle erhålla ett tillräckligt antal läkare är överdrivna. Enligt vår mening bör det vara möjligt att genom den ökade utbildningskapaciteten och genom en god personalpolitik från huvudmannens sida fylla de behov av tandläkare som folktandvården har. Vi instämmer också i uppfattningen att en nära nog allmän uppslutning från tandläkarnas sida är nödvändig i inledningsskedet. Propositionen vill begränsa möjligheterna att de närmaste två åren öppna privatpraktik i syfte att tillgodose folktandvårdens behov av tandläkare. Vi har i vår motion från folkpartiet framhållit att möjligheterna av fritt tandläkarval bör upprätthållas, samtidigt med att utbyggnaden av barnoch vuxentandvården sker parallellt. En tvångsanslutning och en etableringskontroll, som propositionen föreskriver, anser vi däremot inte vara behövlig. Vi anser det vara av väsentlig betydelse att man kan upprätthålla möjligheterna till fri yrkesverksamhet, men naturligtvis är det lika viktigt att man får en garanti för att den reform som vi strax skall besluta om kan komma att fungera på det sätt som är avsett. Dessa frågor kommer emellertid att ytterligare belysas av annan talesman för vårt parti, varför jag inskränker mig till att i detta avseende yrka bifall till reservationerna IV och V, där vi berör frågorna om det fria tandläkarvalet och den automatiska anslutningen. I reservationen XII yrkar vi representanter från folkpartiet att principen om det fria tandläkarvalet bör gälla även för den som söker specialisttandvård i framtiden. Det är tillfredsställande att samtliga typer av tandbehandling blir ersättningsberättigade. Men det kan uppkomma problem vid konstruktionen av en lämplig tandvårdstaxa, och det är viktigt att taxans utformning inte ogynnsamt påverkar vårdstrukturen. Att ta hänsyn till svårighetsvariationerna i en och samma behandling tycker vi är berättigat. Departementschefen har också medgivit att en möjlighet till individuell taxebindning bör öppnas för tandläkare som kan styrka högre kostnadsnivå än den som gäller för tandvårdstaxan i övrigt. I fråga om specialisttandvården skall huvuddelen av den i framtiden bedrivas inom folktandvården. Vi kan dela den uppfattningen, men vi anser samtidigt att principen om det fria tandläkarvalet också bör gälla dem som söker specialistvård. Ett behov av privat verksamma specialister torde väl också komma att föreligga i framtiden, och vi menar att det bör finnas möjligheter för sådana att etablera sig. Nu har det föreslagits en särskild tandvårdstaxa som skall gälla för de privattandläkare-specialister som varit verksamma 1972. Det förefaller då naturligt att den taxan också bör gälla för de specialisttandläkare som eventuellt får möjlighet att etablera sig efter denna tid. Jag ber i det fallet att få yrka bifall till reservationen XII, där vi har tagit upp dessa frågor. Frågan om tandläkarnas förhandlingsrätt och rätt till överläggningar har vi berört i reservationen XVI. Det är en allmänt accepterad uppfattning inom alla yrkesområden att olika grupper skall ha rätt att förhandla om sina villkor. Ingen vill väl bestrida denna rätt. Därför ter det sig kanske litet märkligt att man inte helt har tillgodosett den synpunkten när det gäller tandläkarna. De faktorer som påverkar tandvårdstaxans utformning är ju av avgörande betydelse för tandläkarnas arbetsförhållanden. Nu föreskriver propositionen överläggningar inom den tandvårdsdelegation som skall inrättas, och i den skall såväl tandläkarna som tandteknikernas organisationer vara representerade jämte socialstyrelsens och folktandvårdens huvudmän. Jag tror att det i och för sig är mycket värdefullt, men det förefaller som om den överläggningsformen inte kan vara densamma som den förhandlingsrätt som tillkommer andra grupper i samhället när det gäller deras arbetsvillkor. Rätten att förhandla bör också tillkomma de här grupperna, och vi har därför i reservationen XVI yrkat att det vi anfört, som det står, ges Kungl. Maj:t till känna.

Vår ambition har vidare varit att var och en som har behov av och söker en god tandvård skall beredas sådan till överkomlig kostnad. Vi har inte varit ute för att tillvarataga några speciella gruppers intressen, utan vi har helt utgått från att det i det här sammanhanget i första hand gäller att slå vakt om dem som har behov av att söka denna tandvård och tillse att de kan få den på allra bästa sätt. Med vad jag anfört ber jag således att än en gång få yrka bifall till reservationerna III, IV, V, XII och XVI.